Herr talman! Nu ska vi debattera socialförsäkringsutskottets fjärde betänkande för dagen. Det handlar om migration. Utskottet tillstyrker regeringens budgetproposition om förslag om anslag för utgiftsområdet. Därför yrkar jag och Socialdemokraterna bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.Herr talman! Snart går vi på julledighet. Många av oss, kanske alla, kommer då som jag att fira jul ihop med nära och kära. Även om den politiska situationen är rörigare än brukligt här i riksdagen kanske man lyckas glömma det i några timmar eller under några dagar. Men även om situationen är rörig är den inte jämförbar med hur det ser ut i många länder som befinner sig i krig och konflikt.Vi vet att 54 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Det är viktigt, när vi tänker på detta, att Sverige har och ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för den som flyr förföljelse, krig och förtryck. Allt fler söker skydd undan krig och förföljelse. Antalet flyktingar och fördrivna i världen är det högsta sedan andra världskriget.En betydande orsak till detta är den eskalerande konflikten i Mellanöstern, som har drivit miljontals människor på flykt. Hittills har närmare 3 1⁄2 miljon syrier flytt till Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet. Samtidigt pågår flera andra allvarliga konflikter i världen som tvingar många människor att fly, i första hand inom landet eller till något angränsande land. Under 2014 har också antalet asylsökande eritreaner ökat, och för 2015 gör regeringen en bedömning som säger att fler än hälften av antalet asylsökande till Sverige kommer att komma från Syrien och Eritrea.Precis nu i dagarna har vi kunnat se en fotoutställning här i riksdagen. Det är flyktingar som har kommit till Edsbyn som är porträtterade. Men här och nu har jag börjat drömma igen. Ghebriela från Eritrea säger: När min son går ut vet jag att han kommer tillbaka.Detta är fantastiska ord från någon som har varit i en sådan situation. Det speglar också människors kraft att komma tillbaka och fortsätta att drömma om och hoppas på livets förutsättningar och framtid.Sammantaget görs bedömningen att antalet asylsökande liksom antalet personer som ansöker om uppehållstillstånd som anhöriga till någon som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande kommer att fortsätta ligga på en mycket hög nivå under 2015 och framåt. Därför måste alla Sveriges kommuner ta ett solidariskt ansvar för mottagandet.Boendeplaneringen inom asylmottagandet utmanas därmed. Därför understryker ett enigt utskott vikten av att Migrationsverket ska ges möjlighet att driva boende i egen regi i syfte att säkerställa tillräcklig kapacitet. Myndighetsorganisationen vid mottagande av nyanlända behöver också ses över.Vi vet att Migrationsverket kommer att expandera. Under 2015 kommer verket att ha över 5 500 anställda. Man kommer också att finnas på fler orter i landet. Redan nu arbetar de anställda sjudagarsvecka och även i skift.För att Sverige ska kunna fortsätta bedriva en human och rättssäker asylpolitik och för att upprätthålla långsiktigheten måste asylprocessen vara så kort som möjligt med bibehållen rättssäkerhet och också ha ett tydligt avslut. Människor som har beviljats uppehållstillstånd ska så snabbt som möjligt påbörja sin etablering i det svenska samhället.Därför tillkännager riksdagen för regeringen att en offentlig utredning tillsätts som bör lämna förslag på ett system för mottagandet som främjar en snabb etablering. Detta vet jag att också regeringen tycker är angeläget. Det kan till exempel handla om att de asylsökande kan börja lära sig svenska, att barnen får möjlighet till förskola med mera.Det finns goda exempel, bland annat i min egen region Västra Götaland. Där har funnits rubriker om syriska läkare som utbildas i expressfart. Hans kommentar till detta är: Det känns skönt att jag kan klara mig själv. Jag behöver inget ekonomiskt stöd och betalar skatt.För att få än fler goda exempel är det viktigt att förbättra effektiviteten och öka samarbetet mellan Migrationsverket och andra berörda myndigheter såsom domstolar, Sveriges Kommuner och Landsting och även med civilsamhället. Jag vet att detta är på gång, och troligtvis kommer ministern att redogöra för det i sitt anförande senare. Det är viktigt att öka kunskapen om hur processen från asylansökan till etablering eller återvändande fungerar, kontinuerligt följa och analysera utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder.Som jag sa tidigare är det viktigt att alla kommuner tar sin del av ansvaret för migrationen. Tyvärr är det inte på det sättet i dag.

Herr talman! Sverige är ett bra land, och jag är stolt över att kalla mig svensk. Vi lever i frihet, demokrati och välfärd. Men tyvärr är inte allt bra. Det är långt ifrån bra.År 2012 registrerades hela 19 000 nya pensionärer hos kronofogden. Och vi har 800 000 pensionärer som i dag lever helt eller delvis på garantipension; det innebär i dag 7 000 kronor för en gift pensionär eller drygt 7 800 kronor för den som är ogift.Antalet vårdplatser i Sverige har minskat. I genomsnitt är antalet disponibla vårdplatser per tusen invånare 2,7. Det är under EU-snittet på 5,3. Norge och Danmark har ca 20 procent fler vårdplatser än Sverige. Och Finland har mer än dubbelt så många vårdplatser som Sverige.År 2013 personuppklarades 10 procent färre brott än föregående år. Den svenska skolan är i förfall. Och antalet utanförskapsområden ökar. Listan med saker som inte är bra kan tyvärr göras mycket lång. Den kan göras lång på grund av ett kapitalt misslyckande när det gäller prioriteringspolitik. Politik handlar om prioriteringar, oavsett vad övriga partiers ledamöter i denna kammare tycker om det. Det finns ett område som vare sig de rödgröna eller Alliansen vill omvärdera. Det är invandringspolitiken. Nyligen släppte Migrationsverket sin uppdaterade kostnads och verksamhetsprognos. Av den framgick det att prognoserna revideras upp kraftigt. Kostnaderna väntas öka ytterligare, med 17 miljarder kronor. Det är utöver de enorma summor som regeringen redan har budgeterat för. Det är minsann ingen som ifrågasätter det, förutom Sverigedemokraterna. Vi är de enda som vågar diskutera frågan om prioriteringar öppet. Vi anser inte och kommer aldrig att anse att Ulla, Sven-Erik eller Gudrun ska vanvårdas på sina äldreboenden för att pengarna i stället pumpas in i en totalt havererad massinvandringspolitik. I grunden handlar det om enkel matematik. Den borde i alla fall vara enkel för de allra flesta. Ju fler som kommer hit, desto högre kostnader får vi och desto mindre pengar blir det kvar till trygghet och välfärd. Enligt Migrationsverket antas så många som 187 900 nya personer komma till Sverige under nästa år. Då handlar det endast om flyktingar, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare.Sverige är och ska vara ett öppet land. Det står jag bakom. Men när invandringen till ett litet land på drygt nio miljoner människor börjar närma sig 200 000 per år har det gått för långt. Vår inställning är ett tydligt och bestämt nej till fortsatt massinvandring till Sverige. Sverigedemokraterna vill skapa en invandringspolitik som är human, effektiv, konsekvent och rättssäker. Vi vill göra den mer ansvarsfull genom att begränsa invandringen i förhållande till vad Sverige som land klarar av, precis som våra grannländer har gjort. Vi vill göra flyktingpolitiken effektiv genom att för mindre pengar kunna hjälpa fler i närområdet.Våra viktigaste förslag är för det första skärpt asylinvandring. Det kan vi uppnå genom att efterleva Dublinförordningen och begränsa flyktinginvandringen till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention samt ett antal kvotflyktingar.För det andra måste vi införa strikta försörjningskrav för anhöriginvandrare. Naturligtvis ska individer som har kommit till Sverige kunna återförenas med sina familjer. Det är en självklarhet. Men då ska den här boende invandraren ansvara för försörjningen. Det är ett fullt rimligt krav tycker vi. Det tycker sannolikt de allra flesta, förutom ni övriga i kammaren.För det tredje måste vi ändra arbetskraftsinvandringen och göra den behovsprövad. Det är inte rättvist att Sveriges nära 400 000 arbetslösa inte bara ska behöva konkurrera med varandra om de jobb som finns utan även med billig lågkvalificerad arbetskraft från andra länder. Vi har tidigare lämnat förslag på ett blåkortssystem som garanterar att de som kommer hit varken konkurrerar ut inhemsk arbetskraft eller blir en belastning för samhället genom låga löner. Tillsammans kan vi på riktigt bromsa den oresonliga utveckling som vi nu ser i prognoserna.Det finns även en annan aspekt av nuvarande invandringspolitik som jag vill passa på att lyfta upp i denna debatt. Det handlar om kommunerna. Det är inte nog med att statens finanser urholkas; utvecklingen är liknande för kommunerna runt om i vårt land.I en pilotstudie som Migrationsverket och SKL har gjort konstateras det att kostnaderna för invandringen vida överstiger de ersättningar som kommunerna får från staten. Ersättningen för kostnader för förskolan är så låg som 55 procent av kommunernas ökade kostnader. För skolan ligger den på ca 80 procent.Inom nästan samtliga politikområden talas det varmt om det kommunala självstyret. Men i detta fall tvingas kommunerna lägga sig platt. Trots att de själva har bäst insikt i vilka förutsättningar som finns i kommunerna förutsätts det i dag att alla kommuner ska ta ansvar. Det är ett ansvar som de aldrig har bett om och som de i många fall inte klarar av. Sverigedemokraterna förespråkar ett riktigt kommunalt självbestämmande, även i detta fall.I regeringens budget utgör de sammanlagda kostnaderna för utgiftsområde 8 för 2015-2018 hela 65,3 miljarder. Om man lägger till den starkt länkade kostnaden för utgiftsområde 13 Integration uppgår summan till 151,6 miljarder. Om man lägger till Migrationsverkets ytterligare behov på 17 miljarder ges 168,6 miljarder. Och då är välfärdskostnaderna fortfarande inte medräknade.Ni ser att dagens situation inte håller. Det förstår vem som helst. I vårt budgetförslag har vi skurit ned kraftigt på dessa anslag och prioriterar i stället en återuppbyggd välfärd för både unga och gamla.

Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå den logik som Markus Wiechel använde sig av i talarstolen när det gäller äldreomsorgen och pensionärernas situation efter att Markus Wiechel aktivt har tagit ställning för en budget som innehåller lägre anslag på dessa områden. Markus Wiechel tog också upp förskola med mera, och där är det samma sak. Markus har röstat för en budget som har ett lägre anslag på de områdena. När ramarna antogs här i kammaren röstade alla åtta partier på samma budgetram. Men sedan förstår jag inte logiken. Markus hävdar att man har två förslag och väljer vilket som man debatterar vid olika tillfällen. Jag skulle gärna vilja ha klarhet i detta. Jag brukar beteckna mig själv som normalbegåvad, men det här övergår mitt förstånd. Jag förstår inte hur man kan debattera två budgetar samtidigt och också välja i vilket sammanhang som man ska hävda den ena budgeten framför den andra. Här skulle jag gärna vilja ha ett klargörande.

Herr talman! Tack för frågan, Carina Ohlsson! Vi har röstat för Sverigedemokraternas budget. Det är Sverigedemokraternas budget som vi står bakom. Vi är invalda i Sveriges riksdag för att ta ansvar, och vi vill företräda en politik som skapar en positiv samhällsutveckling. Det går före en eventuell praxis som de andra partierna har skapat. Vårt ansvar här i Sveriges riksdag är att föra en politik för Sveriges bästa, och det gör vi genom att gå emot massinvandring, vilket övriga partier förespråkar. Det är massinvandringen som orsakar väldigt många problem.
Herr talman! Då undrar jag om Markus Wiechel har varit ute och sett hur verksamheterna ser ut när det handlar om äldreomsorg, förskola och det exempel från Västra Götalandsregionen som jag tog upp om läkarbristen. Man har nu varit ute och sökt efter läkare och anordnat ett valideringssystem och undervisning i "sjukvårdssvenska". Det spelar ingen roll om det är läkare från Holland, Spanien, Syrien och så vidare. När det gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna nämnde jag i talarstolen exemplet om Maher Abbas. Han är alltså utbildad barnläkare och kunde börja jobba efter ett och ett halvt år. Markus Wiechel kan kanske räkna ut hur mycket detta sparar, om man nu ska se människor som siffror. Markus Wiechel sade ju att det inte går att förena, men vi ser ju tydligt att det går.Jag tog upp exempel om barnomsorg, förskola och äldreomsorg, medan Markus tog upp exempel på det som är traditionellt svenska namn. Det är ganska vanligt att de anställda inom äldreomsorgen har namn som Jasmine, Abbas, Helena, Fatima. Det är inte traditionellt svenska namn, men det finns en förkärlek för att lyfta fram - det har vi ju hört hela dagen här - fosterland och annat. Man säger att man står för alla medborgare, men hur drar man då gränsen för vad som är medborgare? Hur ser man på lönsamheten? Och hur ser man på om den personalen skulle tas bort från verksamheterna?
Herr talman! Till att börja med är det väldigt populärt bland företrädare för såväl övriga oppositionen som för regeringen - som Carina Ohlsson företräder - att lyfta fram alla de positiva följderna av den invandringspolitik som i dag förs i Sverige. Man lyfter också fram högkvalificerad arbetskraft såsom läkare, som vi faktiskt är i stort behov av i dag.Som jag sade i mitt anförande är Sverigedemokraterna för den sortens invandring. Enligt blåkortsdirektivet som vi har föreslagit här i Sveriges riksdag ska personer som vi är i behov av fortsatt kunna komma till Sverige och bidra. Det är en självklarhet för oss.

Det var det som jag lyfte fram i mitt anförande, vilken belastning det är för samhället i stort. Skulle det bara handla om de människor som kommer hit och bidrar väldigt mycket till Sverige skulle det inte vara något problem. Men det är ett problem, och det ser i stort sett alla utom vissa politiker i denna kammare.

Herr talman! Asylrätten, rätten att söka och få internationellt skydd undan förföljelse, kom till efter andra världskriget och Förintelsen. Miljontals människor miste sina liv i nazisternas koncentrationsläger, och vi lovade varandra att vi inte skulle låta det hända igen. Vi skulle inte vända bort blicken när människor riskerar att utsättas för den mest fruktansvärda behandling som går att föreställa sig, utan vi skulle skapa internationella regler för skydd. Genèvekonventionen kom till 1951 och dess tilläggsprotokoll 1967.Människor har rätt till en fristad undan förföljelse och vi ska behandla dem som tvingas fly på samma sätt som vi själva skulle vilja bli behandlade om vi var tvungna att fly. De löften som vi gav varandra när vi skrev under de här konventionerna prövas nu.Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Människor flyr undan diktaturen i Eritrea, krig i Somalia, minoritetsförtryck i Burma eller Myanmar, inbördeskriget i Syrien och norra Irak. Det är när asylrätten ifrågasätts som det är som viktigast att stå upp för den. Det är när många människor tvingas på flykt som medmänsklighet behövs som mest.Och tyvärr är det just när asylrätten behövs som bäst som röster höjs för att vi ska göra mindre och rädda färre. Borgerliga ledarsidor vill minska "volymerna", precis som om begreppet volym vore en synonym till begreppet människa. Inte för att de ifrågasätter behovet av skydd för asylsökande från Syrien, för det råder inget tvivel om den fruktansvärda situation som de har flytt ifrån, utan för att de tycker att vi ska sätta en gräns för hur många vi ska försöka rädda.Inbördeskriget i Syrien har pågått i över tre års tid. Över tio miljoner syrier har tvingats lämna sina hem. Tre miljoner har lyckats lämna landet och de allra flesta av dem bor i flyktingläger i krigets närhet i grannländer som Turkiet, Libanon och Jordanien. Jag besökte ett flyktingläger precis på gränsen mellan Syrien och Turkiet i våras och såg den misär som livet i ett flyktingläger är. Det fungerade så klart okej för stunden och gav ett tillfälligt skydd, men det var knappast en permanent lösning för de många tusen personer som bodde där. På sjukhuset i närheten av lägret vred sig ett litet barn i smärta efter att ha träffats av granatsplitter.En månad efter att jag besökt det smällde en bomb där som dödade och skadade ett tiotal syriska flyktingar på väg ut ur Syrien. Människor ska inte tvingas leva och dö i flyktingläger i länder som är betydligt sämre rustade än de rika länderna i EU för att ge flyktingar ett gott mottagande och trygg fristad.Några få lyckas ta sig från krigets Syrien till Europa och Sverige. Det är inte lätt eftersom det inte finns några lagliga sätt för asylsökande att ta sig till Europa. Om du antas söka asyl får du inte visum och är därför utlämnad till flyktingsmugglare. Flyktingar måste betala mycket pengar och ge sig ut på farliga resor över Medelhavet med livet som insats.Hittills i år har över 3 000 personer dött på sin flykt till Europa. Medelhavet håller på att förvandlas till en kyrkogård. Det är en situation som går att förändra. Att människor dör på sin flykt till Europa är ingen naturlag.

Det har lett till att Syriens grannländer känner att det räcker och stänger gränserna för de flyktingar som är kvar i Syrien.Egeland menar att "det som behövs är att andra, förutom grannländerna tar emot många, många fler syriska flyktingar. Annars får vi leva med att vi stått och sett på medan människor vi hade kunnat rädda istället dör." Det är just det som det handlar om. Ska vi stå och se på medan människor som vi hade kunnat rädda dör? Ska de som kommer efter oss tänka tillbaka på vår tid och se att vi var en del av förtrycket eller ska de se att vi tog strid för människovärdet, för varje människas rätt till liv?Olle Wästberg citerade 2012 Raoul Wallenberg, som lyckades rädda 100 000 judar undan en säker död, bland annat genom att dela ut svenska skyddspass under andra världskriget. Så här sa Wallenberg 1945 om varför han tog oerhörda risker för att rädda andra: "För mig finns inget annat val. Jag har åtagit mig denna uppgift och jag skulle aldrig kunna återvända till Stockholm utan att veta med mig att jag gjort allt som står i mänsklig makt för att rädda så många judar som möjligt. "Vi har all anledning att känna en enorm stolthet över det som Raoul Wallenberg åstadkom. Hur vi agerar nu kommer att avgöra hur de som kommer efter oss ser på oss och på vår tid. Varje människoliv räknas.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag har stor respekt för Maria Ferm. Hon drivs av en strävan att hjälpa utsatta människor, och det är tydligt att hon har ett starkt engagemang gällande de här frågorna.Det har jag också. Skälet till att jag över huvud taget engagerade mig politiskt var för att hjälpa utsatta människor att få det bättre, framför allt de som har det mycket svårt. Maria Ferm har, precis som jag, besökt flyktingläger runt om i världen. Tusentals människor befinner sig i läger för att de inte har något val. Av den anledningen förstår jag inte hur hon kan stå bakom regeringens politik och regeringens prioriteringar, när regeringen prioriterar de förhållandevis få människor som har det förhållandevis bra och har lyckats ta sig till Sverige, framför människorna i krisdrabbade länders närområden och i flyktinglägren. Jag förstår det inte.Tidigare i år deltog jag och andra från Sverigedemokraterna i en delegation till Jordanien. Vi besökte flyktinglägret al-Zaatari. Där träffade vi bland annat ordföranden för Jordaniens utrikesutskott. Han gjorde väldigt klart för oss att brist på plats finns inte, brist på vilja att hjälpa människorna finns inte.

Herr talman! Det Sverige kan och bör göra är att prioritera både och, att bidra med katastrofhjälp i närområden, i krigets närhet, men såklart också stå upp för asylrätten för dem som lyckas ta sig till Sverige och Europa. Självfallet ska vi även arbeta för att skapa lagliga vägar in i Sverige och Europa för asylsökande.Ett stort problem är att många blir kvar i flyktingläger i närheten av kriget. Det finns flera anledningar till att det är ett problem, bland annat att det är farligt. Jag tog i mitt anförande upp att det finns stora problem med att vara kvar i närheten av krig. Dels sker ofta attacker mot flyktingläger, dels kan flyktingläger bli goda rekryteringsbaser; man vill dra in människor i kriget. Dessutom lever människor i fruktansvärd misär. Det gör att konflikter riskerar att sprida sig och bli värre.

Herr talman! Maria Ferm säger att man ska prioritera både och, men Miljöpartiet har bevisat att det inte går genom att göra avräkningar på 21 procent i biståndsbudgeten för nästa år. Sverige ligger i ett europeiskt perspektiv extremt högt när det kommer till avräkningar i biståndsbudgeten. Det är tydligt att miljöpartiregeringen helt enkelt inte kan prioritera både och.När det gäller lagliga vägar finns i dag lagliga vägar genom FN. Kvotflyktingsystemet är jättebra. Det är personer som inte haft något annat val som flytt, som kommit till ett läger och som är tvungna att vidarebosättas. Det är ett system som Sverigedemokraterna står bakom. Vi vill ta emot FN:s kvotflyktingar, för det är människor som helt enkelt inte haft möjlighet att ta sig hela vägen till Sverige.Maria Ferm talar om den dåliga standard som råder i flyktinglägren. Ja, det är dålig standard, men varför ska man då ta pengar från lägren, från närområdena, så att det blir ännu värre? Det är akut brist på mat och andra grundläggande förnödenheter i dessa områden. Det är akut brist på hjälp till människor som inte har något annat val än att vara i närområdet. Det är där den absoluta majoriteten av alla flyktingar finns, över 50 miljoner människor runt om i världen. De få som lyckats ta sig till Sverige har redan tagit sig i säkerhet för att sedan söka sig vidare. Det är inte dem vi ska lägga pengar på. Det är inte dem som regeringen ska lägga över 8 miljarder på, vilket sker i dag, utan pengarna ska satsas i närområdet.
Herr talman! Det stämmer att det finns en fundamental skillnad mellan de prioriteringar som Sverigedemokraterna gör och de prioriteringar som andra partier gör, även om också de ser väldigt olika ut.Sverigedemokraterna vill lägga resurserna på att skicka tillbaka de personer som lyckats ta sig till Sverige. De som kämpat för sina liv, som riskerat sina liv när de satt sig i undermåliga båtar för att ta sig över Medelhavet och trots allt lyckats komma hit och äntligen fått känna vad trygghet innebär, dem vill Sverigedemokraterna prioritera att skicka tillbaka. Det är där de vill lägga resurserna. Det tycker vi är en helt felaktig prioritering.Vi tycker att det också är en felaktig prioritering att EU lägger oerhört stora resurser på att stänga ute människor snarare än på att satsa på livräddning och på att skapa lagliga vägar in för asylsökande.I dag går stora resurser till att bygga upp en mur runt Europa och till att försöka förhindra att människor över huvud taget lyckas ta sig in. Det är såklart resurser som man i större utsträckning hade kunnat lägga på katastrofhjälp eller på att förbättra flyktingmottagandet runt om i Europa. En av många framtidsfrågor är att säkerställa ett gott mottagande i alla Europas länder, att säkerställa att alla bidrar solidariskt till ett bättre flyktingmottagande än det som vi ser i dag.

Herr talman! Som vi redan har hört andra före mig säga står vi nu mitt i den värsta flyktingkatastrof som världen har skådat sedan andra världskriget. I Syrien, på tröskeln till Europa, fortsätter det blodiga inbördeskriget. I Irak genomför Islamiska staten vad Amnesty betecknar som en etnisk rensning. I Eritrea pågår omfattande övergrepp mot civilbefolkningen, och det farliga och osäkra läget i Afghanistan, Sudan och Somalia fortsätter.Skriken från slakthusen i Syrien och Irak tränger då och då igenom till oss från tv-skärmen. Jag vill påminna om att det i grunden är dessa människors okränkbara mänskliga rättighet, rätten att söka skydd undan krig och förföljelse, vi i dag pratar om. Att stänga av tv:n och vända världen ryggen är inte ett alternativ.Sverige är alltid en del av världen, också när krigets fasor rasar eller diktaturer pressar oppositionen på flykt. Sverige har lovat att följa internationella konventioner om att respektera asylrätten, och vi har historiskt tagit detta ansvar på allvar.

Vänsterpartiet går gärna före med dessa konkreta, praktiska lösningar.Men vi behöver också göra andra saker. Vi måste se till att staten ansvarar för planering och genomförande av mottagandet. Det är tydligt att det inte alls fungerar att lämna över detta till marknadens alla skojare som just nu hyr ut skjul och kojor i hela Sverige. Därför har Vänsterpartiet tagit fram konkreta förslag för hur Migrationsverket ska kunna förfoga över anläggningsboenden. Vi är väldigt glada och stolta över att regeringen har tagit med det i sin budget.Det är uppenbart att det behövs snabba modulboenden om vi inte ska begränsa mottagandet till de kommuner som har tomma boenden eller som har sådana möjligheter. Dessutom behöver alla kommuner bli skyldiga enligt lag att ta emot nyanlända. Precis som man inte kan välja bort skola eller äldreomsorg i en kommun ska man inte kunna välja bort flyktingmottagande. Det är ett gemensamt ansvar som ska delas av oss alla.Vi behöver dessutom se till att asylsökande får språkundervisning från första dagen samt en självklar möjlighet att arbeta under asyltiden om man som sökande hittar en sådan möjlighet. Vi behöver skapa bättre sfi och snabb och effektiv validering så att de nyanländas kunskaper kan tas till vara eller kompletteras. Allt detta kommer vi att diskutera mycket mer på måndag när vi debatterar integration och jämställdhet.Herr talman! Vänsterpartiet visar tydligt att det finns lösningar. Och det absolut viktigaste för att skapa inkludering är en helt annan bostads, utbildnings och arbetsmarknadspolitik än den Alliansen har erbjudit de senaste åtta åren. Vi måste bygga bra, billiga bostäder i blandade former, vi måste skapa likvärdiga skolor som inte segregerar och sorterar och vi måste ha en politik för full sysselsättning som gäller alla oavsett varifrån man kommer.

SD har nu gjort klart att de är beredda att ta vår gemensamma framtid som gisslan enbart för att driva igenom sitt hat mot invandrare.

De tyckte det när Europas judar sökte skydd. De tyckte det när kriget i Bosnien drev människor på flykt.Men det finns också alla vi andra - de allra flesta faktiskt - som är beredda att hitta lösningar och bygga ett samhälle på gemenskap. Jag hoppas att vi inte ska låta det där lilla, fega gänget bestämma över vår framtid.

Herr talman! Det vi debatterar i dag handlar om regeringens största satsning. Det handlar om ett område som man är villig att lägga näst intill obegränsat med resurser på. Med anledning av Migrationsverkets senaste prognos krävs dessutom ytterligare 17 miljarder för den här massinvandringspolitiken. Det är pengar som regeringen inte har budgeterat för, och inte heller oppositionen.Är det den hårt slitande sjuksköterskan som ska betala genom höjd skatt på lönen? Är det läraren som ska förlora ännu en medarbetare på grund av de nedskärningar som krävs inom välfärden och inom skolan? Eller är det företagaren som har jobbat sju dagar i veckan mer eller mindre dygnet runt för att få ihop och kunna starta ett framgångsrikt företag som ska behöva betala ökade arbetsgivaravgifter?
Herr talman! Sverigedemokraterna är tvångsmässigt intresserade av var människor är födda och vilken gud de tillber.

Sådant som förbättrar vardagen, verkligheten, på riktigt röstade du mot.Du fällde en budget som sänker inkomstskatten för de fattigaste pensionärerna och höjer bostadstillägget. Sådant som gör skillnad i vardagen röstade du mot.Vi finansierar gemensam välfärd genom att vi hjälps åt. Ni röstar konsekvent för en borgerlig politik och skyller sedan på flyktingar. Det är ingenting annat än hyckleri, och jag förstår inte hur någon ska vilja lyssna på er efter att ha sett just detta.
Herr talman! Jag tycker att det här är anmärkningsvärt av en företrädare för ett parti som förespråkar att man tar pengar från biståndet för att bekosta asylmottagningen i Sverige. På vilket sätt är det värt att prioritera dem som har råd att ta sig till Sverige framför de miljontals stackars människor som har det svårt runt om i världen? Att man dessutom har mage att påstå att vi skulle göra skillnad på hudfärg eller på varifrån man kommer är befängt.Herr talman! Jag fick fortfarande inte svar från Christina Höj Larsen på varifrån de här pengarna ska tas. Det är 17 miljarder det handlar om. Man kan inte bara trolla fram dem, och vem som helst vet att pengar inte växer på träd. Varifrån kommer de?
Herr talman! Medan vi andra diskuterar konkreta lösningar för hur vi ska hantera en svår situation väljer SD att låtsas som om de här människorna bara försvinner. De gör inte det. De är här, de har rätt att söka asyl och vi ska hantera det på bästa möjliga sätt. Vi har lite olika förslag. Vänsterpartiet har lagt fram väldigt konkreta förslag för hur vi ska hantera det.Vad säger SD då? Jo, vi ser att för dem är det viktigt att vi ska behålla den ojämlika fördelningen. Det är väldigt viktigt. Vi ska för Guds skull se till att kommuner ska kunna säga nej ännu mer. För mig visar det just detta: Ni är helt ointresserade av att lösa problem och göra skillnad på riktigt, för det ni verkligen behöver är att upprätthålla ett samhälle där det finns stora skillnader mellan folk och stora orättvisor för att sedan kunna skylla detta på invandrare. Det är fullständigt orimligt. Men jag antar att vi andra får fortsätta att diskutera konkret, praktisk politik, och så får ni fortsätta att stå och ropa i skogen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.Utvecklingen har gjort att det nu går att röra sig fortare och längre. Det har naturligtvis inte varit helt friktionsfritt, men det har skapat utveckling. Idéer har fötts, erfarenheter har vunnits, kärleksband har knutits, handeln har utvecklats och människor har fått en fristad. Där människor kan röra på sig har kulturell och ekonomisk tillväxt skapats. Vi vet att samhällen som präglas av öppenhet och tolerans är mer innovativa, och i dagens värld av global konkurrens är Sveriges innovationskraft en viktig faktor för framgång.Utredningar har konstaterat att rörlighet skapar tillväxt rent ekonomiskt. När människor flyttar från ett land till ett annat ökar handeln mellan dessa länder. Egentligen är det inte så konstigt utan ganska självklart. Man behärskar språket, har god kunskap om hur man gör affärer i sitt hemland och har kontakter där.Öppenhet och rörelse av kapital, varor, tjänster och människor har gynnat Sverige. Vår välfärd har skapats av att vi som land varit öppna. Människor har kommit till Sverige när vi själva inte har haft tillräckligt med arbetskraft. Vi har med framgång sålt våra varor och tjänster över hela världen.Herr talman! Vi har en väl förankrad princip i vår utlänningslagstiftning, och den är att det är skyddsbehovet som är avgörande. Det innebär att vi inte vet hur många som kommer till vårt land utan att vi är beroende av hur omvärlden ser ut.Vi kan naturligtvis till viss del försöka påverka genom att bistå med hjälp i närområdet - det gör vi - och påverka EU:s medlemsstater att ta emot fler flyktingar. Sverige ska inte göra mindre, utan det är andra länder som ska göra mer.Det faktum att vi inte fullt ut kan styra mängden skapar naturligtvis många utmaningar för stat, landsting, kommuner och det civila samhället. Därför är det viktigt att lyssna på alla dem som berörs av att människor kommer till vårt land. Det gäller i allra högsta grad våra medborgare men även inom politiken våra kommunala kolleger. Det är de som ska se till att det finns bostäder, fungerande skola och barnomsorg och som genom försörjningsstödet har det yttersta ansvaret för människor.Vi upplever nu att många asylsökande knackar på vår dörr. Men låt oss ha fokus inte på antalet utan på att så fort som möjligt få dem i arbete. Vi behöver det, för inom tio år kommer alla kommuner i Sverige - inklusive Stockholm - att ha ett minskande antal människor i arbetsför ålder, alltså mellan 16 och 64 år.När jag engagerade mig politiskt i Moderaterna var det för att jag tror på människan, på hennes kraft att i frihet skapa ett gott och bra liv för sig själv och för andra och på ett samhälle där vi kan göra våra egna val men också ta konsekvenserna av valen. Ansvarstagande, flit och hederlighet måste löna sig. Den som håller sig på rätt sida av lagen, studerar och arbetar måste få utdelning. Synen att varje människa är en tillgång måste råda.Utifrån vår moderata ideologiska grund kan därmed svaret aldrig bli en stängd dörr. Därför väljer vi moderater att sätta människor före siffror. Gör man tvärtom och talar om hur många som får komma måste man också när kvoten är fylld vara beredd att skicka människor i döden eller tillbaka med risk för tortyr och våldtäkt. Det är något som jag inte kan tänka mig att göra.Vi kommer de närmaste åren att stå inför utmaningar på grund av att många asylsökande beräknas komma till Sverige. Men det kan vara bra att veta att vi i Sverige och i Europa inte är de som är mest belastade. Jag tycker att siffrorna på antalet som kommer från Syrien är ganska belysande.

Fru talman! Jag får tacka för ännu ett intressant anförande. Arbetsförmedlingens prognos pekar på 105 000 fler jobb de närmaste två åren. Det är något som såklart är positivt. Trots de nya jobben sjunker arbetslösheten bara marginellt, med 0,3 procent ungefär. Svaga grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden glider allt längre ifrån den.Anledningen till att arbetskraften fortsätter att växa är främst invandringen till Sverige. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är stort. Sysselsättningsgraden för inrikes födda är 79,2 procent. För utrikes födda är den 63,9 procent, och för utomeuropeiskt födda är den 56,8 procent. Min fråga är: Hur ska man lösa det här problemet? Hur ska man få in dessa människor på arbetsmarknaden?
Fru talman! Först och främst nämnde jag i mitt anförande att vi faktiskt har behov av arbetskraft inom tio år. Om vi inte får det behovet tillfredsställt kommer vi att ha färre hundralappar att beskatta och mindre pengar till välfärden. Utmaningen är att se till att de människor som kommer till vårt land så fort som möjligt kommer i arbete.Vi har haft en ordning på integrationssidan som har sina brister, men här tycker jag att Sverigedemokraterna straffar dem som inte har kunnat integrera sig med att kräva att de ska lämna landet. Det är en lite konstig inställning, faktiskt. Utmaningen är i stället att så fort som möjligt få människor i arbete.Jag har också hört att Sverigedemokraterna här diskuterar utifrån sitt eget budgetförslag. Där minskar ni på ettårsbasis budgeten på det här området med 40 procent. Jag vet inte alls vilken erfarenhet ni har av att leda större organisationer. Jag har lite erfarenhet av det. I det här fallet är väldigt mycket av kostnaderna bundna i löner och lokaler. Det går inte att den 1 januari säga att ett visst antal personer ska lämna Migrationsverket, utan med stor sannolikhet kommer man först efter kanske ett halvår att få färre anställda och på så sätt minska kostnaderna. Jag kan tänka mig att lokalerna också är skrivna i avtal på ett år. Hur tänker ni faktiskt och praktiskt sänka kostnaden med 40 procent?
Fru talman! Jag vet inte om jag behöver gå igenom vår budget. Vår budget är fullfinansierad. Det kan jag garantera. Vi har samma källor som ni, Mikael Cederbratt.Migrationsverket har de senaste två åren ökat antalet anställda med ungefär 1 000 personer. Trots det har man stora behov av fler anställda. Man pratar om att anställa ytterligare 1 000 personer den närmaste tiden. Detta kostar naturligtvis en hel del.Vi vet att de senaste 15 åren har enbart ungefär 40 procent av dem som kommit till Sverige från utlandet fått jobb. Detta är ett jätteproblem. Ändå verkar vissa företrädare här tro att man kan lösa framtidens problem trots att man inte kan lösa dagens problem.Vi vet att det är svårt för människor som har flyttat till Sverige från andra länder att komma in på arbetsmarknaden. Man har talat om ett behov av arbetskraft i framtiden. Det talade man om när det gällde 40-talisterna också, men nu har nästan alla 40-talister gått i pension. Samtidigt har vi en skyhög arbetslöshet. Jag förstår inte riktigt vad man har för argument när man säger att vi har ett behov framöver. När vi inte kan lösa dagens problem, hur ska vi då kunna lösa framtidens?Jag upprepar min korta fråga: Hur ska vi lösa problemet? Hur ska fler utlandsfödda människor komma in på den svenska arbetsmarknaden framöver? Man har uppenbarligen inte lyckats lösa det de senaste åtta åren som Alliansen har suttit vid makten.
Fru talman! Markus Wiechel frågar vad vi ska göra och säger att det inte har lyckats, och eftersom vi inte lyckas nu kommer vi inte att kunna lyckas i framtiden. Det är en fantastisk framtidstro, måste jag säga! Det är en av de bättre varianterna på det jag har hört på länge.Av de 340 000 var de flesta nyanlända. De har ökat sysselsättningen. Vi får tydligen ingen genomgång av Sverigedemokraternas budget. Det är nog lika bra.
Fru talman! Jag var mycket glad över att höra Mikael Cederbratts förtydligande i anförandet, där han sade att vi inte ska tala om siffror och antal och att vi inte talar om människor på det viset. Det gläder mig, för det har kommit påfallande många signaler från moderat håll om motsatsen den senaste tiden. Jag uppskattar att Mikael Cederbratt inte går i den fällan.Däremot är jag nyfiken på en motion som väckts från moderat håll och som gäller att det ska finnas färre undantag vid anhöriginvandring. Vi vet att det finns undantag i dag, och de gäller främst när barn är en del av den familj som ska återförenas och anhöriginvandra.Som jag förstår det vill Moderaterna inte heller skärpa kraven när det gäller just barn. Då undrar jag vad det egentligen är man vill säga med en sådan motion. Vad är det man menar när man säger att vi måste skärpa kraven vid anhöriginvandring?

Fru talman! Christina Höj Larsen är glad över att jag inte ställer mig på siffersidan. Det har Moderaterna egentligen aldrig gjort som parti, vad jag vet. Vi har alltid sett till skyddsbehovet främst.Som en del i integrationen ligger försörjningskravet. Vi i Alliansen kom fram till detta mellan 2006 och 2010. Jag tror att det infördes 2009 eller 2010. Skälet är inte att vi vill hindra någon från att komma hit, utan det handlar om att hindra någon från att komma hit under förhållanden som gör att integrationen blir sämre. Det är den stora skillnaden.Resultatet av detta visar att det inte är särskilt många som berörs. Därför var vår enkla moderata hållning att vi måste kolla på detta. Det är inte mer komplicerat än så.
Fru talman! Som sagt: När vi nu ser att majoriteten av dem som undantas från försörjningskravet faktiskt är barn och att Moderaterna inte vill ändra på förhållanden kring barn återstår det bara för mig att tro att det är en signal och att man vill säga: Nu måste vi ta i med hårdhandskarna. Nu måste vi ställa krav och så vidare.För mig är det fullständigt obegripligt att man tror att det skulle gynna människors möjligheter till delaktighet i ett samhälle om de inte har sin familj hos sig. Jag tror att vi alla vet att med en längtan efter sin familj - i dessa fall handlar det till och med om en oro för att familjen kommer att förolyckas, dö eller svälta - har man inte de bästa möjligheterna att fungera bra i sin vardag. Det borde vara alldeles självklart.För mig kvarstår misstanken att det här är en symbolpolitik som för det första kommer att vara verkningslös eftersom Moderaterna egentligen inte vill göra någonting när det gäller barn. För det andra är det väldigt dåligt för människors möjlighet till delaktighet och inkludering i ett samhälle om de tvingas leva borta från sin familj.
Fru talman! Det verkar inte som om det jag sade riktigt gick hem, och det kan jag egentligen inte hjälpa. Jag vidmakthåller fortfarande att Alliansen införde det här av det skälet att man trodde att det skulle förbättra integrationen. Barnen skulle kanske slippa att i en överfull lägenhet försöka tillgodogöra sig sina läxor och liknande. Då tyckte vi från moderat håll, eftersom vi tycker att det är viktigt att vi nu inte fokuserar på siffror utan på integration, att vi skulle titta på allting som eventuellt kan förbättra integrationen.

Fru talman! Häromdagen fick jag ett meddelande på Facebook från min kenyanske expojkvän. Han berättade att hans lilla företag i Nairobi inte går särskilt bra. Han undrade lite hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige och om han kanske skulle komma hit och söka jobb i stället.Så här är det. Världen i dag är inte densamma som den en gång var. Vi driver företag, pluggar, jobbar, kommunicerar och blir kära över de uppritade statsgränserna. Globaliseringen och den fantastiska tekniska utvecklingen har gjort att människor flyttar runt som aldrig förr. Folk runt om i världen har rätt bra koll och kan numera enkelt jämföra sina egna livsvillkor med andras. Det är mer regel än undantag att man har vänner eller släktingar som bor i andra länder. Och det är ofta hos dem man söker skydd om man behöver fly.Det senaste året har ungefär 3 400 människor drunknat när de vattenvägen försökt ta sig in i EU - och det är bara dem man hittat. Hur många som dör i tysthet ute på våra hav och aldrig hittas är omöjligt att säga. Det är många andra som dör, som betalat människosmugglare stora summor för att i dagar sitta instängda i bensintankar, fastbundna under lastbilar eller instängda utan mat och vatten i fraktcontainrar. Så är det för att vi i EU bygger murar och taggtrådsstängsel och tar ifrån flyende människor möjligheten att komma hit på ett säkert och lagligt sätt.I Somalia, Afghanistan, Eritrea och många andra länder har förtrycket och stridigheterna pågått länge. I Syrien mördar regimen sina egna medborgare. Och ingen har nog missat Daeshs, IS, vidrigheter. Så här ser det ut i världen i dag. Det är verkligheten som vi behöver förhålla oss till. Varje samtal om migration måste börja precis där.Här i Sverige pratar vi nu om att ungefär 95 000 människor beräknas söka asyl under nästa år. Jämfört med andra EU-länder är det en hög siffra, och även historiskt är det exceptionellt. Dessutom sitter det just nu ungefär 13 000 personer med uppehållstillstånd på asylboenden och väntar på kommunplaceringar. Samtidigt fortsätter Migrationsverkets system att fyllas på med nästan 2 000 personer i veckan. Man undersöker nu möjligheterna att placera människor i tält - jag har sagt det förut, men det är på riktigt. Det främsta hindret för att öka kommunplaceringarna är att det saknas bostäder.Att människor sitter fast på asylboenden trots att de fått uppehållstillstånd är också en viktig anledning till att det nu poppar upp nya asylboenden runt om i landet. Ofta sker det med så kort varsel att det i princip är omöjligt att fixa mottagandet på ett bra sätt. Kommunerna har ansvar för att fixa skolplatser till barnen. Landstingen ska fixa med hälsoundersökningar. Och i samarbete med ideella krafter behöver man också förbereda grannarna på att de kommer att få nya grannar. Många kommuner har dessutom höga ambitioner när det kommer till att fixa praktikplatser och få in människor i föreningar, men även det kräver att man har rätt förutsättningar.Det här är enorma utmaningar på många platser, inte minst där det har öppnats stora boenden mitt ute i skogen långt från närmaste samhälle. Föreställ dig själv hur det måste kännas för den enskilda människan, som i många månader sitter sysslolös på ett trångt asylboende! De allra flesta vill faktiskt komma igång direkt med språk och jobb, men det här är ett stort hinder.Det finns mycket att säga om hur de här utmaningarna ska lösas. Både i det lilla och i det stora finns det saker som behöver rättas till. Systemen är fel. I den här budgeten tar vi några steg i rätt riktning. Vi föreslår flera förändringar som ska göra det enklare och billigare att bygga bostäder, driva företag och anställa. Vi tillför mer resurser för att korta handläggningstiderna för validering av kunskap, och vi gör det lättare att individanpassa sfi. Men eftersom vi ska ha en debatt om integration på måndag skulle jag nu vilja fokusera på de saker som hör hemma på just det här utgiftsområdet, alltså migration.Gällande svårigheterna att hitta boende till alla som söker asyl ger vi Migrationsverket möjlighet att driva anläggningsboenden i egen regi, något som tidigare inte har varit tillåtet. Det är bra och kan förhoppningsvis leda till en bättre dialog med många kommuner och även ideella organisationer - jag träffade Svenska kyrkan på förmiddagen. Men det behöver även följas av ökade krav i upphandlingarna så att det blir högre kvalitet och fler aktiviteter för de boende. Man ska inte behöva sitta sysslolös.Vi tillsätter också en utredning för att hitta sätt att öka mottagandet i kommunerna och på så vis få till en jämnare fördelning. Här är det väldigt viktigt att fokus blir på hur vi kan förändra systemen för att stötta kommunerna. För oss i Centerpartiet är inte ytterligare tvång ett alternativ i det här läget. Det är även viktigt att kostnaderna ses över så att det inte blir för betungande för kommunerna.De här förändringarna är bra. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga motioner. Men i ärlighetens namn är det inte i närheten av tillräckligt. Vi behöver snabbt göra mycket mer. Jag är glad över att det nu känns som att fler och fler börjar förstå hur akut situationen är. Men alldeles oavsett kan vi politiker inte göra allt. För att det här ska gå behöver vi alla hjälpas åt att välkomna våra nya grannar - och det måste gå. Alternativet är nämligen inte att människor lever lyckliga liv i sina hemländer. Förslagen om att radikalt minska invandringen och "hjälpa folk på plats" är helt orealistiska i den situation vi befinner oss i, av många olika anledningar.Vi kan inte stoppa globaliseringen, och vi kan inte stoppa utvecklingen. Den är redan här. Alternativet, om vi inte välkomnar våra nya grannar, är i stället att motsättningarna ökar. Det är motsättningar som redan i dag gör att moskéer och synagogor attackeras, som gör att fattiga EU-migranter, poliser och meningsmotståndare utsätts för våld och som gör att otryggheten sprider sig. Jag vet med all säkerhet att det är en utveckling som jag kommer att göra allt jag kan för att motverka. Frågan är vem man vill vara i det här när man ser sig själv i spegeln. Vill man vara den som bara duckade? Vill man vara den som satt hemma i soffan och gnällde eller den som eldade på hatet? Eller vill man vara en av dem som kavlade upp ärmarna och faktiskt löste situationen? Jag vet vem jag vill vara.
Fru talman! Johanna Jönsson talade om båtflyktingar, bland annat, och den misär som de drabbas av. Jag vet att Maria Ferm också var uppe och talade om det.Av den anledningen kunde jag inte riktigt hålla mig från att gå upp hit och ställa den väldigt enkla frågan: Hur kan man stå bakom en politik där man uppmuntrar, snarare än motarbetar, människor att göra de här resorna, som är livsfarliga? Det är en desperation som ligger bakom att de sätter sig i sådana båtar. Det är personer som känner att de verkligen vill ta sig hit och som riskerar sina liv på resan.Det finns lagliga vägar i dag genom FN, exempelvis, för att ta sig till Sverige eller ett annat europeiskt land. Varför ska man då inte försöka upprätthålla en rättssäker process där människor kan ta sig hit på laglig väg, genom FN, snarare än att uppmuntra människor att göra sådana riskabla resor?
Fru talman! Nu skriver vi även i den här budgeten att vi vill öka antalet kvotflyktingar. Jag tycker att det är väldigt bra, och jag tycker att vi ska öka det antalet betydligt. Vi vill också ha fler legala vägar in i EU. Vi vill inte alls att det ska gå till på det sätt som det gör i dag.Som jag sa träffade jag i dag på förmiddagen Svenska kyrkan. De pratade dels om humanitära visum, dels om att eventuellt lyfta bort visumkravet från Syrien. Det är sådant som skulle göra att människor som har pengar och möjligheter faktiskt kan köpa en flygbiljett, utöver kvotflyktingsystemet. Jag har inte sett några sådana förslag från Sverigedemokraterna, men det kanske är någonting som även Markus Wiechel står bakom - att vi ska öka antalet kvotflyktingar och hitta fler sätt för människor att ta sig hit.Som jag förstår det av Markus Wiechels anförande och er budgetmotion är ni ganska kritiska och vill minska antalet anhöriginvandrare även till flyktingar. Men många av dem har ju asylskäl, och det är en säker väg in att kunna komma som anhöriginvandrare.Där undrar jag lite. Om Markus Wiechel nu verkligen bryr sig om att människor ska kunna komma hit på lagliga, säkra vägar vore det väl också någonting som ni borde stå bakom?
Fru talman! Vi står bakom en human och effektiv flyktingpolitik. Det är just därför vi lägger våra resurser i närområdet, för det är där de miljontals människorna befinner sig. Det är omöjligt att hjälpa de flesta av dem genom att ha fler öppna vägar till Sverige. Det är ingen lösning att människor kommer hit. Vi hjälper några stycken som genom FN behöver vidarebosättas. Det är en sak, och det står vi som sagt var bakom.I dag finns dock över 50 miljoner flyktingar runt om i världen. De kan inte ta sig därifrån. I stället för att det ska vara en ohållbar situation i flyktinglägren gäller det att satsa pengarna där så att lägren blir bättre och man därigenom kan hjälpa fler. Som jag nämnde tidigare har jag själv träffat ordföranden för Jordaniens utrikesutskott, som nämnde att viljan att hjälpa finns och platsen finns. Det som behövs är resurser, så det är egentligen inget problem.I dag är det Sverige som har en extrem migrationspolitik ur ett internationellt perspektiv. Sverigedemokraterna har en normal invandringspolitik sett från bland annat våra grannländers perspektiv. Att kalla vår politik för extrem är egentligen väldigt märkligt. Det är ju Sveriges politik i stort som är extrem.Det är omöjligt att hjälpa den stora massan av människor som behöver hjälp genom att de ska kunna komma till Sverige. Av den anledningen skulle jag vilja veta om det inte är läge att börja se över om vi kan upprätthålla Dublinförordningen bättre och se till att människor faktiskt får söka asyl i första ankomstland i stället för att alla människor ska komma hit och vi drar ned på biståndet. Det är väldigt märkliga prioriteringar.
Fru talman! Först och främst upprätthålls Dublinförordningen relativt bra i dag. Jag var hos Migrationsverket senast förra veckan, och de sa att Italien nu har börjat ta fingeravtryck på ett helt annat sätt än vad de har gjort tidigare, till exempel. Det har redan blivit lite bättre.Markus Wiechel pratar om att människor ska stanna i närområdet. Jag vet inte om han lyssnade på Maria Ferm när hon talade tidigare. Det är ju så det ser ut i närområdet. Människor får inte ens komma in.Jag förstår det inte över huvud taget. Det är helt orimligt.Vad ska ni göra med de 11 000 som har verkställighetshinder och sitter på asylboenden? De har ingenstans att åka.Hur ska ni kunna sparka personal, säga upp lokaler och minska kostnaderna på det sätt som ni har i er budget? Det är helt orealistiskt, och jag skulle gärna se att Markus Wiechel svarade lite utförligare på det.Jag tror inte att du, Markus Wiechel, är särskilt dum. Jag tror att du förstår det här precis, så vad menar du? Ska de vara i Syrien? Ska de vara kvar i det brinnande huset?

Fru talman! Det är inte många av oss här i riksdagens kammare som har upplevt krig, förföljelse och förtryck. Det ska vi vara glada för. Vi kan bara försöka förstå vad dessa människor får gå igenom.På grund av den oroliga situationen i världen är miljontals människor på flykt. Vad vi kan göra här i Sverige är att se till att vi har ett rättssäkert och reglerat asylmottagande. Av alla dem som är på flykt är det en ytterst liten del som kommer till Sverige för att söka asyl och få sin sak prövad.Trycket på Migrationsverket är högt, men de gör ett bra arbete utifrån rådande omständigheter. Enligt deras prognos kommer ungefär 83 000 personer att ha sökt asyl i Sverige under 2014.

Men det krävs att vi alla hjälps åt. Självklart är det ytterst vi politiker som är ansvariga för att det fungerar. Var och en av oss medborgare måste dock ta sitt ansvar och hjälpa våra nya invånare in i landet. Om de ska ha en möjlighet att öva på sitt nya språk svenska måste de också ha en möjlighet att träffa svenskar. Våra frivilligorganisationer, samfund och det övriga civilsamhället gör en jätteinsats som är ovärderlig i sammanhanget.Integrationen måste gå fortare in i samhället. Våra flyktingar är inte någon massa av människor. De är individer, precis som du och jag. De har samma behov och samma känslor som vi har. De vill komma in i samhället och vara en del av det. Vi måste hjälpa dem så att de lär sig språket, kan validera sina betyg och komma ut på praktik och arbete så fort som möjligt.Jag är glad över att bo i ett land som har invandring och inte utvandring. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.Jag tänkte göra som Carina Ohlsson från Socialdemokraterna och återge någonting av det jag har sett i utställningen som finns i våningen under plenisalen. Jag kan rekommendera den. Det finns ett hörn där konstklubben brukar hänga sina tavlor. Gå gärna dit och titta! På en av tavlorna står det så här:Lättnaden kom snabbt. Människor på gatan som sa "Hej" till mig utan att veta vem jag var - så enkelt. "Hej" öppnade mitt hjärta. "Hej" gjorde att jag kände mig välkommen i Edsbyn. Jag vill lära mig det nya språket för att komma in i deras hjärtan. De har redan en plats i mitt. Jag har drömmar och ambitioner, jag kan och vill jobba. Jag ska göra det! När jag läste detta kände jag igen mig från mina år på Räddningsmissionen i Göteborg. Jag jobbade med hemlösa. Jag kom ihåg en hemlös person som tillfrågades om vad han önskade sig av människor som han mötte. Man skulle kunna tro att det skulle vara pengar eller något annat, men han svarade: Att de säger "Hej". Det var allt han önskade av medmänniskorna.På mitt arbete i Göteborg handlade det om möten i ögonhöjd, om respekt för varje person. Migration och integration handlar om bemötande - ett värdigt bemötande. Där har vi naturligtvis en del att jobba med i Sverige.Kristdemokraterna arbetar för en human och rättssäker invandringspolitik. Varje människas absoluta och okränkbara värde är utgångspunkten för våra migrationspolitiska ståndpunkter.Alla som söker skydd i Sverige har rätt att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess. Den här grundhållningen är förenlig med vår uppslutning runt en reglerad invandring. Vi anser att man i migrationsprocessen måste ta särskild hänsyn till barns situation.Vi har en situation i dag där 50 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Enbart från Syrien är det nio miljoner. Det har flera sagt här i kammaren. Vi har pågående konflikter som drabbar människor med våldsam kraft i Syrien, Irak, Eritrea och andra länder. Människor flyr för sina liv. Vi ser bilder och hör om hur människor får huvudet avskuret och att kvinnor våldtas. Det drabbar muslimer och det drabbar kristna och andra. 80 procent av alla som utsätts för religiös diskriminering i dag är kristna. Att just kristna är illa ute beror bland annat på att kristendomen är den största världsreligionen och att den växer dramatiskt i många länder, vilket inte alla gillar. På många håll går dessutom kristna i spetsen för kampen för mänskliga rättigheter - och det har sitt pris.Fru talman! Asylrätten är en mänsklig rättighet. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, som bland annat innebär att varje persons asylskäl ska prövas. Flyktingar med asyl eller skyddsskäl ska ha möjlighet att stanna i vårt land.För tids vinnande ska jag avsluta med att säga att det är viktigt för oss kristdemokrater att Sverige bedriver en politik som syftar till att hitta lösningar på den långa hanteringstiden för nyanlända, för tillfälliga och undermåliga boenden, för problem att komma in på arbetsmarknaden. Det är olika områden som måste få en lösning. Vi kan som enskilda medmänniskor börja med ett "Hej" när vi möter den som kommer hit för första gången.

Många har påpekat att för närvarande befinner sig över 50 miljoner människor på flykt. Det är det högsta antalet sedan andra världskriget. Bara det att sälja sina tillgångar, att rycka upp sig och sina barn från hemlandet, att ge sig i väg hundratals mil till en okänd framtid, är inte något man gör för nöjes skull. Det finns alltid en anledning. De flyr från fattigdom, förtryck, krig, miljökatastrofer, plundring, våldtäkter och terror. Det är så världen ser ut på många håll.Den humanitära situationen i världen har dessutom inte förbättrats på senare år. Tvärtom sa FN:s barnfond Unicef häromdagen att 2014 varit ett förödande år för världens barn. Unicefs högste chef Anthony Lake har uttryckt det så här: Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade, rekryterade och till och med sålda som slavar. Inte på mycket länge har barn blivit utsatta för en sådan obeskrivlig brutalitet. Så ser världen ut i vissa delar. 230 miljoner barn lever i länder och områden som härjas av konflikter. Ett sådant område är Syrien, som många har talat mycket om under eftermiddagen. Där befinner sig nu hälften av landets befolkning, tio miljoner människor, på flykt. Sju miljoner finns fortfarande kvar i landet, och drygt tre miljoner har lyckats ta sig ut ur landet. De som har lyckats ta sig ut befinner sig i närområdet, det vill säga Jordanien, Irak, Turkiet och Libanon.Jag var i veckan i Genève för att tala på UNHCR:s stora konferens för vidarebosättning av en del av de syriska flyktingarna. Jag träffade då representanter för de länder som finns i närområdet. De var stolta över att de har kunnat ta emot så många, men de vittnade samtidigt om hur viktigt det var att få stöd utifrån från biståndsgivare som till exempel Sverige. De var naturligtvis mycket tacksamma för Sveriges stöd, som har varit omfattande under dessa år.Syftet med konferensen var att få fler länder att ställa upp som mottagarländer för vidarebosättning av syriska flyktingar. I år har hela FN-arbetet letts av Sverige. Det har resulterat i att 50 000 flyktingar har kunnat vidarebosättas till 25 länder. För 2015 och 2016 lovade under konferensen 28 länder att ta emot ytterligare 100 000 syriska flyktingar, vilket måste betraktas som en stor framgång.UNHCR:s högste chef, FN:s flyktingkommissionär António Guterres, pekade ut två länder som varit särskilt viktiga för att få fler länder att ställa upp och ta ansvar. Det ena var Sverige, och det andra var Tyskland. Själv skulle jag vilja lägga till USA, som vi har haft ett bra samarbete med och som har varit avgörande för att det ska bli resultat.Min poäng är att Sverige kan spela en roll i dessa internationella sammanhang. Vi gör det i kraft av framför allt tre saker. Det första är vår biståndspolitik. Vårt land har i decennier arbetat för att minska fattigdomen i världen med högre ambitionsnivå än nästan alla andra länder. Sverige är i dag en av de största biståndsgivarna till UNHCR:s arbete i regionen.Det andra är vår aktiva utrikespolitik. Sverige har tillsammans med övriga EU-länder drivit på för att FN:s säkerhetsråd ska arbeta för politiska lösningar. Utrikesminister Margot Wallström arbetar med detta på EU-nivå och har regelbundet kontakt med FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura.Det tredje är vår flyktingpolitik. Sverige har i decennier tagit emot människor från världens konflikter. Det går långt tillbaka i tiden. Sverige tog emot judar som flydde från nazismen, inte minst genom Raoul Wallenbergs försorg, som påpekats tidigare i debatten, även om det då också fanns högerextrema krafter som sade att judeimporten skulle stoppas. Vi minns den debatten. Vi tog emot dem som under kalla kriget flydde från de kommunistiska diktaturerna i öst, till exempel många från Ungern på 50-talet. Vi tog emot latinamerikaner som flydde från militärdiktaturerna i Chile och Argentina under 70-talet. Vi tog emot iranier och irakier som flydde från det fruktansvärda kriget mellan dessa länder på 80-talet. Vi tog emot kurder från Turkiet, Syrien, Irak och Iran. Vi tog emot bosnier från Balkankriget under 90-talet. Från Afrika har vi tagit emot många människor från det kollapsade Somalia och från diktaturens Eritrea - för att bara nämna några exempel.Sverige har en tradition av solidaritet, och det ska vi vara stolta över. Låt mig vara fullständigt kristallklar på den punkten. Sverige ska fortsätta att vara ett land som erbjuder en fristad för människor som flyr undan krig och förtryck. Det kommer vi inte att göra avkall på bara för att världen i dag befinner sig i en situation där fler människor än någonsin är på flykt.Fru talman! Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt. 1 procent av dessa, 500 000 ungefär, kommer till Europa. I EU bor det 500 miljoner människor. Det innebär att antalet flyktingar till EU motsvarar ungefär 1 promille av EU:s befolkning. 1 promille är en på tusen. Det kallar somliga massinvandring.Har Europa råd att ta emot 500 000 asylsökande? Tänk er att vi bor på en ö där det bor tusen människor. Så kommer det en person i en båt från ett krig. Har vi råd att ta emot honom? Ja, det är klart att vi har. Det kommer en person på ett år. Nästa år kommer det en till. Har vi råd att ta emot honom eller henne? Ja, det är klart att vi har.Men vi måste dela på ansvaret. Sverige och Tyskland kan inte ta merparten av ansvaret. Det var också mitt budskap på EU:s ministerråd i förra veckan. Vi kommer att fortsätta att arbeta i EU för att se till att så många länder som möjligt tar ett ansvar.Av de flyktingar som tar sig till EU kommer många till Sverige. I år räknar vi med 80 000 asylansökningar. Det är den högsta nivån sedan Balkankrigen för 20 år sedan. I år får ca 39 000 flyktingar asyl i Sverige. Det är drygt 60 procent av ansökningarna som beviljas, och den andelen ökar beroende på att antalet syrier ökar. Nästan alla från Syrien får ju uppehållstillstånd.Klarar Sverige 39 000 flyktingar? De utgör 4 promille av den svenska befolkningen, 1 av 250. Tänk er åter den där ön. Nu bor det 250 människor på den. Då kommer det en person i en båt från fasorna i Syrien. Då blir vi 251. Nästa år kommer det en till. Då är vi 252. Det är klart att vi klarar det.Men liksom när det gäller fördelningen i EU måste vi fördela ansvaret i Sverige på ett bättre sätt. Det kan inte vara så att bara ett fåtal kommuner tar emot merparten av flyktingarna och deras nära anhöriga. Alla kommuner måste vara beredda att ta ansvar.Fredrik Reinfeldt höll sitt tal i valrörelsen om att vi skulle öppna våra hjärtan. Jag tyckte om tonen i talet, men jag ska ärligen säga att min första reaktion var: Börja med att öppna Vellinge, Staffanstorp, Täby, Danderyd, Lidingö, Lomma och alla andra moderatstyrda kommuner som i åratal hållit emot och helst inte velat ta emot några flyktingar alls. Det är ofta ganska rika kommuner som borde ha goda förutsättningar att integrera invandrare och ge dem jobb, ett sammanhang och en möjlighet att bli en del av Sverige.. Tydligen finns det nu ett starkt stöd bland de moderata kommunalråden för att reglerna borde ändras så att alla kommuner behöver ta emot flyktingar. Över 70 procent av de moderata kommunalråden tyckte så.Det blev jag glatt överraskad av. Dessa kommunalråd har sett precis det jag säger, nämligen att om integrationen ska fungera måste fler kommuner vara med och ta ansvar. Om detta blev politik från Moderaterna och Alliansen skulle vi kunna göra ett genombrott vad gäller möjligheten att integrera invandrare.Jag hoppas att vi ska kunna komma framåt i den frågan. Jag ska inte pressa Moderaterna, eller något annat parti, i frågan i dag, för jag förstår att ni behöver mer tid att diskutera frågan internt. Jag förstod det på kommentarerna.Men om vi går i den riktning som kommunalråden, och många andra, vill kommer vi kanske att ha gjort något stort i svensk integrationspolitik. Det behövs eftersom inget tyder på att världsläget kommer att förbättras under de närmaste åren, vilket innebär att människor kommer att söka sig till Sverige för att få skydd undan krig och förföljelse i ganska stor omfattning också de kommande åren. Då måste alla kommuner vara beredda att ta ansvar, också de rikaste kommunerna.Vi är mycket intresserade av att diskutera detta vidare, inte bara med Moderaterna utan med alla de borgerliga partierna. Vi har redan satt igång en process i Regeringskansliet för att se hur olika modeller för att se till att alla kommuner tar emot skulle kunna se ut. Det kan vara lagstiftning. Det kan vara ekonomiska incitament. Låt oss återkomma till det, men det viktiga är att ta fasta på att det kanske skulle kunna gå att komma överens i denna fråga. Det vore oerhört viktigt.Jag lyssnade också noga till Mikael Cederbratts anförande, som jag fann mycket sympatiskt. Här finns det möjlighet för samarbete. Det är en central fråga att lösa att se till att alla kommuner tar ansvar.Fru talman! Sverige ska alltså fortsätta att ta ett stort ansvar för dem som flyr från krig och förtryck. Det klarar vi, men det hänger på att vi fördelar ansvaret på ett bättre sätt. Det hänger också på att mottagningssystemet fungerar, att det är ordning och reda där.Jag sa till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson när jag träffade honom första gången efter regeringsskiftet att vi nog får träffas nästan en gång i månaden de kommande åren - inte för att detaljstyra verksamheten utan för att hålla varandra informerade och för att kunna göra insatser när det behövs. Jag åker till Norrköping på onsdag för att träffa Migrationsverkets ledning, och det ska bli intressant att få en lägesrapport.Jag är mycket imponerad av vad Migrationsverket gör. Det är ju i praktiken Migrationsverket som ger tusentals människor som flyr från kriget tak över huvudet och mat för dagen. Där har man nu infört sjudagarsvecka och skiftarbete för att klara arbetsuppgiften, och man gör det.Det är fantastiskt att man klarar uppgiften, men man måste naturligtvis få bättre förutsättningar. En viktig del i det är Migrationsverkets kapacitetsökning där man går från ungefär 3 000 anställda 2013 till 5 500 anställda 2015. Det är en ökning med 2 500 anställda på bara ett par år. Det måste vi genomföra.Man måste också få en större kostym på andra sätt. Antalet boenden i Migrationsverkets regi måste öka. Det är inte tillfredsställande att så många boenden måste korttidsupphandlas. Det är inte kostnadseffektivt, och det leder också till en snedfördelning över landet. Många mindre kommuner i glesbygd kan plötsligt få flera hundra nya invånare, varav många barn som man snabbt måste ordna skolgång till. Man får ingen framförhållning.Därför ökar Migrationsverket nu antalet platser kraftigt. Det rör sig om sammanlagt 14 000 platser under 2014-16. Det blir både billigare och minskar behovet av upphandlingar. Vi ser också över möjligheten att vidta andra åtgärder för att förhindra att vissa kommuner som fått många asylsökande under kort tid ska hamna i en situation där ytterligare platser upphandlas.Vi är väl medvetna om att situationen är ansträngd i många kommuner. Det gäller både dessa mindre kommuner och de storstadskommuner som får ta emot många asylsökande genom så kallat eget boende, EBO, som skapar trångboddhet och sociala problem.Utmaningarna är som sagt många, och vi har som regering satt igång ett arbete på flera olika områden för att förbättra mottagandet. Vi har tillsatt en särskild statssekreterargrupp, men låt mig också ta bollen om en offentlig utredning som föreslås i betänkandet.Fru talman! Det är så lätt att beskriva migrationsfrågan endast i problemtermer. Det är kostnader, väntetider, svårigheter med bostad, arbete, språk och kulturkrockar.Visst finns det många problem som vi står mitt uppe i och som vi måste samarbeta kring för att lösa. Men situationen rymmer också många möjligheter. Jag tror att vi måste gå från att betrakta migrationen som enbart en belastning till att också betrakta den som en möjlig motor för tillväxt.Så är det ju. Man kan inte bara betrakta människor som kostnader. Man måste också betrakta de människor som nu kommit till Sverige som individer. De har visserligen kommit med tomma händer och trauman men också med kompetens, drivkraft och en vilja att bygga upp ett bättre liv här i Sverige.Jag brukar tänka på det när jag ser Zlatan spela fotboll och när jag hör Loreen sjunga. 2030-talets Zlatan kommer kanske att ha sina rötter i Syrien. Han kanske just nu är på väg hit, i sin mammas mage i en rank båt över Medelhavet. Så kan det mycket väl vara. 2030-talets Loreen kanske också är på väg hit, på farliga vägar från Eritrea. Det vet vi inte heller, men så kan det mycket väl vara.Men inte bara 2030-talets Zlatan och Loreen utan 2030-talets byggnadsarbetare, vårdpersonal, uppfinnare, företagare, elektriker och så vidare - alla dessa människor - kan mycket väl vara på väg hit just i denna dag. De är barn i dag, men om 15-20 år kommer de att vara med om att bygga vidare på den svenska välfärdsmodellen. Och barn lär sig snabbt.Utan invandring skulle Sveriges befolkning minska. Och ett samhälle med minskande befolkning är ett stagnerande samhälle. Invandringen ger oss helt enkelt bättre förutsättningar att klara vår gemensamma välfärd när vi lever allt längre.Då behöver vi inte ens vänta på 2030. Det visar sig att de vuxna som kommer hit har en ganska god utbildning. 24 procent av dem som finns i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har universitets eller högskoleutbildning. Det kan vara läkare, lärare, sjuksköterskor eller ingenjörer - yrkesgrupper som vi verkligen behöver. För oss handlar det då bara om att sätta dessa människor på skolbänken, så att de kan lära sig svenska och få sina betyg validerade.Därför vill regeringen att tiden under asylprövningen används på ett bättre sätt. Vi säger att utbildningsinsatser måste sättas in tidigare. Vi vill erbjuda asylsökande svenskundervisning i större utsträckning än i dag. Visst innebär det att en del som sedan inte får asyl ändå får lära sig lite svenska. Men det är trots allt bättre än att de får gå sysslolösa i kanske flera månader.Glöm inte heller att bara befolkningsökningen i sig sätter igång en massa ekonomiska processer. Det behöver byggas många nya bostäder, och till varje hus som vi bygger kommer vi att behöva byggnadsarbetare och underleverantörer, det behövs nya skolor, och till dem behövs det lärare och så vidare. Detta sätter igång nya ekonomiska processer.Allra sist, fru talman: Jag har följt debatten de senaste veckorna och måste säga att det finns ett drag i debatten som oroar mig djupt. Det är när man för debatten på ett sådant sätt att man beskriver människor i termer av "vi", svenskarna, och "de", flyktingarna.Detta att dela upp människor i "vi" och "de" är en av mänsklighetens äldsta tankar, men det är också en av de allra farligaste. Det är ytterst den tanken som bereder vägen för diskriminering, rasism, etniska konflikter, krig och allra ytterst etnisk rensning och folkmord.Historien är full av exempel på när politiska ledare har valt att spela på misstro och fördomar för att fördjupa konflikterna i det enda syftet att exploatera dem politiskt för att vinna makt. Hitler gjorde så, Stalin gjorde så, Mussolini gjorde så och Milosevic gjorde så - bara för att nämna några.I den svenska debatten pekas nu ofta muslimer ut som syndabockar för än det ena, än det andra. Till och med i denna riksdag kan man höra ledamöter uttrycka sig om muslimer på ett sätt som inte ligger särskilt långt från hur nazisterna uttryckte sig om judarna på 30-talet.I en sådan situation är det särskilt viktigt att de som står för humanism och principen om alla människors lika värde säger ifrån. Det är som Martin Luther King sa: Det riktigt tragiska är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.Fru talman! Om tre månader går Sverige till val igen. Låt oss använda den tiden till att försöka lösa de migrationspolitiska utmaningarna i stället för att göra detta politikområde till en bricka i ett partipolitiskt spel.